Herr talman! Till finansutskottets betänkande 27 om anslag till byggnadsstyrelsen m.m. finns fogade två moderata reservationer, till vilka jag inledningsvis ber att få yrka bifall. I den första reservationen följer vi upp en motion av Per Petersson m.fl. i vilken föreslås en översyn, syftande till avveckling av statens fastighetsinnehavi vissa fall. Det finns visserligen ett beslut från 1981 om att statens bestånd av uthyrningsfastigheter skall avvecklas i vissa stycken, men vi tycker inte att det räcker. Staten äger genom olika myndigheter mycket stora landarealer och många byggnader. Av ekonomiska skäl borde mycket av detta ägande kunna avyttras till enskilda och till kommuner. Det är t.ex. många lantbruksnämnder som sedan många år tillbaka har stora innehav av skogsmark och jordbruksmark. Dessa marker borde, enligt vår uppfattning, i snabb takt överföras till aktiva brukare. Staten äger också genom skilda myndigheter en mängd fastigheter som inte längre behövs för sitt tidigare ändamål. Det kan gälla fastigheter som har ersatts av nybyggnader och inte längre utnyttjas av staten. Fastigheterna förfaller då gradvis och kostar underhåll utan att ge staten någon eller i vissa fall endast ringa nytta. I min egen kommun finns det ute på Revingefältet många sådana exempel. Postverket, försvarsmakten, statens järnvägar, domänverket och lantbruksnämnderna är exempel på statliga myndigheter som har många hus och stora arealer utan effektiv användning. Det är enligt min uppfattning ett samhällsintresse att även statens ägande är rationellt. Därför bör det tillses att i avsedd verksamhet överflödiga hus avvecklas eller utnyttjas för andra, mer angelägna statliga ändamål. Detsamma bör naturligtvis gälla för skog och jord i statens ägo. Vi tycker därför att det är rimligt att man ser över statens fastighetsinnehav och har svårt att förstå varför majoriteten inte har kunnat följa oss på den punkten. Byggnadsstyrelsen är ju den centrala förvaltningsmyndigheten i vad gäller anskaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av statliga fastigheter. Styrelsen är uppbyggd på fem regioner. Den centrala förvaltningen är uppdelad på sju byråer. Verket har inte mindre än 2 160 anställda. 750 av dem är sysselsatta med fastighetsdrift och ca 400 med byggnadsverk samhet i egen regi. Egenregiverksamheten omsätter en kvarts miljard kronor per budgetår. Nu är det så att byggnadsstyrelsen saknar konkurrens i sin organisation och därför kan förmodas — jag säger förmodas — vara mindre effektiv i sin förvaltning. De skillnader som finns i fråga om ledningssystem mellan byggnadsstyrelsen och den svenska marknaden i övrigt gör det svårt att utan mycket noggranna och ingående analyser visa på skillnader i lönsamhet och avkastning i förhållande till förmögenhetsmassa och insatta administrativa resurser. Det som behövs för att reda ut detta och för att få en stimulans för byggnadsstyrelsen är konkurrens. Byggnadsstyrelsen är enligt vår uppfattning en alltför stor enhet och bör med fördel kunna delas upp på flera enheter, så att kostnads-, intäktsoch effektivitetsjämförelser kan göras. Enligt min mening bör byggnadsstyrelsens förvaltande verksamhet överföras på två eller kanske flera fastighetsbolag. På det sättet bör man kunna uppnå fyra positiva effekter: För det första bör man kunna få en effektivare förvaltning av fastigheter och kapital. För det andra kan man använda kapitalmarknaden för investeringar. Därigenom behöver man inte belasta den statliga budgeten, vilket i dag bör vara en lättnad. För det tredje bör en utförsäljning av vissa delar av aktiekapitalet kunna innebära en neddragning av låneskulden. För det fjärde bör fastighetsbyten och försäljningar kunna underlättas. Enligt reservanternas mening bör en uppdelning av byggnadsstyrelsen på två fastighetsbolag bli positiv, och vi vill därför att man skall arbeta i den riktningen.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande nr 27, om anslag till byggnadsstyrelsen m.m., har fogats tre reservationer. Utskottet har efter hörande av byggnadsstyrelsen avstyrkt motionen. Enligt utskottets mening arbetar byggnadsstyrelsen och övriga markoch fastighetsförvaltande myndigheter på ett sådant sätt att det innebär ett effektivt nyttjande av mark och fastigheter. Resurser som inte kan nyttjas i den egna verksamheten bör avyttras. När det gäller bostadsfastigheter har riksdagen redan våren 1981 fattat ett beslut som innebär att statens bestånd av bostadsfastigheter successivt avvecklas. Utskottsmajoriteten ser därför ingen anledning att nu vidta ytterligare åtgärder med anledning av statens fastighetsinnehav. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. I moderaternas reservation nr 2 föreslås att riksdagen begär en översyn av byggnadsstyrelsens status och organisation. Syftet med en sådan översyn skulle enligt de moderata motionärerna och reservanterna vara att överföra byggnadsstyrelsens verksamhet på två eller flera fastighetsbolag. Detta, menar man, skulle leda till ökad effektivitet genom konkurrens och till en avlastning av statsbudgeten genom att staten enbart blev hyresgäst. Utskottsmajoriteten delar inte denna uppfattning. Utskottet anser att de ökande kraven på besparingar, samordning och effektivt resursutnyttjande i de flesta fall bäst kan tillgodoses genom en samlad förvaltning, som kan anlägga en helhetssyn på statens lokalförsörjning och effektivt utnyttja de samordningsmöjligheter som uppstår. Det resultat som byggnadsstyrelsen efter tillämpning av marknadsmässiga hyror kan redovisa, hävdar sig väli jämförelse med privata fastighetsförvaltares resultat och ger en acceptabel avkastning på statens fastighetskapital. Det finns därför inte heller några ekonomiska skäl för staten att avhända sig ett eget fastighetsbestånd och en egen fastighetsförvaltning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 har centerns och folkpartiets representanter anfört, att när det gäller principen att minska budgetbelastningen genom utförsäljning av statliga tillgångar borde utskottet ha hänvisat till den avvikande mening som de borgerliga utskottsledamöterna avgav i finansutskottets yttrande till näringsutskottet om försäljning av statliga företag. Herr talman! Jag vill i all korthet hänvisa till utskottsmajoritetens mening i samma yttrande och yrkar avslag på reservation nr 3 och bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 27.

Herr talman! Jag ser det som en koncernfråga att man har en samlad lösning av statens fastighetsförvaltning. Staten har dessutom en rad speciallokaler som det är mycket svårt att lämna ut till privat förvaltning, och även detta är ett motiv för en samlad lösning. Frågan om en utförsäljning syftande till minskning av budgetunderskottet behandlades bl.a. under finansdebatten här i kammaren. I det sammanhanget avvisade kammaren förslaget om utförsäljningen, med motiveringen att det är en helt felaktig politik att enbart för att täcka underskottet i den löpande verksamheten minska statens förmögenhet och avhända sig framtida kapitalavkastning. Herr talman! Jag finner inte att det har framkommit några nya argument sedan de här frågorna senast diskuterades i kammaren.

Herr talman! Rune Rydén hävdar att man skulle få en bättre effektivitet genom konkurrens. Som jag sagt tidigare har man dock med jämförbara resultatredovisningar i byggnadsstyrelsen, i domänverket osv. klarlagt att man har en effektiv verksamhet och en god avkastning. Moderaterna har i sin reservation framhållit att man inte skall förstatliga för förstatligandets egen skull. Jag kan, herr talman, hålla med om att förstatligande inte skall vara något självändamål. Men det är lika fel att, som moderaterna här gång efter gång förespråkar, privatisera för privatiseringens egen skull.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande 28 är fogade tre reservationer som de borgerliga partierna gemensamt har avgivit, nämligen reservationerna 1, 2 och 3, till vilka jag omgående yrkar bifall. Den första reservationen gäller regeringens önskan att förlänga valutaregleringen med ytterligare ett år. Enligt vår mening är det nu verkligen hög tid att liberalisera valutalagstiftningen, som har varit i kraft ända sedan 1939. Vi dras fortfarande med denna beredskapslagstiftning, som ju är avsedd för extraordinära krislägen. Valutaregleringen kan sägas vara ett exempel på svensk isolationism. Många länder i världen har avskaffat sina valutaregleringar. Storbritannien gjorde det över en natt år 1979, och det gick utmärkt. Danmark och Norge har i stor utsträckning liberaliserat sin lagstiftning på det här området. Västtyskland och USA har inga valutarestriktioner. Men i Sverige envisas vi med att år efter år bibehålla denna antikvariska valutareglering. Från industrihåll har påpekats att en av de allra viktigaste frågorna just nu är en avveckling av valutaregleringen, eftersom den så uppenbart försämrar företagens möjligheter att använda sin goda likviditet till omplaceringar och till investeringar utomlands. I den mån man vill föramortera tidigare korglån motverkas också detta — vi har ju utestående korglån på inte mindre än 150 miljarder. Särskilt vi inom moderata samlingspartiet betraktar det som en grundläggande mänsklig rättighet att hushållen fritt får förfoga över sina tillgångar, oberoende av nationsgränser. I och med att det inte är tillåtet för en person att föra ut sitt kapital måste vederbörande så att säga flytta tillsammans med detta. Detta förhållande påskyndar givetvis emigrationen av många skickliga företagare, vilket är en mycket beklaglig effekt av valutaregleringen. Det visar bara att det inte går att hejda marknadens krav genom olika regleringar. I den gemensamma reservationen om en ytterligare liberalisering av valutalagstiftningen påpekar vi att denna har skadliga effekter på samhällsekonomin och att den minskar möjligheterna att uppnå s.k. samhällsekonomisk balans. Den är därför olämplig för att styra kapitalrörelserna. Den allra senaste utvecklingen har visat att det inte går att föra en ekonomisk politik som strider mot omvärldens. Vi kan inte heller föra en valutapolitik som strider mot omvärldens. En följd av regeringens försök att föra en sådan politik är det panikpaket som vi fick häromdagen. Det intressanta är, herr talman, att man i det pressmeddelande som finansdepartementet lät utsända i samband med panikpaketets presentation påstår att regeringens ekonomisk-politiska strategi ligger fast. Det låter väldigt imponerande. Som många kanske minns var Napoleon den som mera systematiskt lärde sina generaler att tänka och även handla strategiskt. De som var läraktiga befordrades snabbt till marskalkar. Jag tycker inte att någonting tyder på att någon av statssekreterarna eller departementsråden inom finansdepartementet bär en marskalkstav i sin ränsel. I samband med presentationen av sitt paket hävdar regeringen bl.a. att detta skall motverka valutautflödet. Det är emellertid en illusion att tro att man kommer att uppnå några effektiva resultat. En omedelbar effekt har ju blivit en kraftig räntehöjning med minst 2 procentenheter. Det i sin tur slår på investeringarna. Utan att röja några större hemligheter vill jag nämna att finansministern vid en utfrågning i dag inför finansutskottet underligt nog sade att avsikten var att dämpa investeringarna. Det var ett historiskt tillfälle. Det lär inte ha hänt tidigare att en finansminister har kallats till finansutskottet för att närmare redogöra för ett oväntat paket. Det är rätt underligt att avsikten är att också dämpa investeringarna, eftersom investeringsnivån fortfarande ligger under den nivå vi hade 1976, då investeringskvoten var ungefär 20-21 90. I dag ligger den bara på mellan 16 och 17 96. Visserligen gläds finansministern i kompletteringspropositionen åt att industrins investeringar ökar kraftigt. Men de ökar från en låg nivå, och då finns det ingen anledning att vidta åtgärder som dämpar dessa investeringar. Detta att man tvingas till panikåtgärder är alltså en effekt av våra regleringar. Men man rör bara vid ytan, för den avgörande orsaken till den för höga konsumtionen i Sverige är ju inte att företagen investerar för mycket utan att staten har ett konsumtionsöverskott, som visar sig i ett stort budgetunderskott. Det är detta som driver fram ytterligare ingrepp och regleringar. När man inte vill dämpa den statliga konsumtionen utan tvärtom — för att dämpa valutautflödet — vidtar åtgärder som slår på räntenivån, som i sin tur hämmar investeringsnivån och investeringsaktiviteten i samhället, då når man precis motsatt effekt än vad man tidigare hävdat skulle utmärka regeringens ekonomisk-politiska strategi. Kjell-Olof Feldt har ju i tidigare sammanhang betonat betydelsen av att främja investeringarna, men nu när vi får en viss uppgång tvingas man till panikåtgärder. Den viktigaste orsaken till detta är det stora budgetunderskottet, som tyder på en för stor statlig konsumtion. I den tredje reservationen slutligen, herr talman, vill vi att man skall undersöka möjligheterna att skapa en gemensam nordisk aktiemarknad. Det är kanske en besvärlig väg, men vi tycker att det är motiverat att närmare undersöka detta. Vi talar ju väldigt mycket om nordiskt samarbete, och det vore väl en utmärkt illustration av tyngden i det talesättet, om vi verkligen ville göra en sådan utredning.

Herr talman! Riksdagen har nu att ta ställning till frågan om en förlängning av valutaregleringen, ett ställningstagande som riksdagen har haft att göra många gånger tidigare, och skiljelinjerna har varit ungefär desamma. Från vår sida har vi ifrågasatt valutaregleringen som ett effektivt styrinstrument, medan socialdemokraterna och kommunisterna har trott mera på valutareglering. I tre reservationer från de icke-socialistiska partierna skisserar vi hur vi ser på en framtida valutapolitik. Vi menar först och främst att valutaregleringen skall förlängas bara till den 31 december i år. Valutaregleringen har ju förlängts år från år utan att man har haft några särskilda motiv till det. Det finns en valutakommitté, vars förslag kommer inom kort. Det har sagts i många år att förslaget är att vänta, men nu lär detta löfte vara riktigt, och då borde de förslag som kommer från valutakommittén kunna behandlas relativt snart. Vår slutsats är att valutaregleringen bör förlängas endast till årsskiftet 1985-1986. När det sedan gäller förändringarna i valutalagstiftningen har valutakommittén låtit upprätta ett antal expertrapporter, vilkas slutsatser är ganska entydiga, nämligen att valutaregleringar inte hjälper. Vad de nu skulle hjälpa emot! Jag noterar att utskottsmajoriteten inte, lika litet som regeringen, anför några egentliga motiv för den fortsatta valutaregleringen. Man för i stället ett långt formresonemang om att man i avvaktan på valutakommitténs betänkande skall låta allting vara som det är. Jag tror t.ex. att det är alldeles oriktigt att föreställa sig att man skyddar sysselsättningen i Sverige genom valutareglering. Det har varit ett av de motiv som åberopats i riksdagsdebatterna att man ger svenska företag större möjligheter att hålla sin produktion inom Sverige, om man har en valutareglering. Men det finns ingenting som tyder på det. Tvärtom visar dessa rapporter entydigt att även på detta område är regleringstänkandet skadligt. Alla regleringar förorsakar kostnader, både direkta och indirekta. Det är direkta kostnader i form av att riksbanken behöver administrativa resurser för att tillämpa denna reglering. De exporterande företagen måste också ha resurser med anledning av valutaregleringen. Det innebär också indirekta kostnader för samhället i form av en felallokering av resurser. I avvaktan på att valutakommitténs betänkande resulterar i beslut av riksdagen borde alltså vissa liberaliseringar kunna genomföras inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det finns ju en liberaliseringsstadga inom OECD. Vi kan konstatera att Sverige i dag är det land som tagit det kortaste steget mot en liberalisering. Vi borde redan nu åtminstone kunna gå över till de regler som gäller i Danmark och Norge. Sverige utmärker sig för närvarande ofördelaktigt genom att ha den hårdaste regleringen av de internationella kapitalrörelserna. Som också den föregående talaren antydde är det som hänt den senaste veckan en ganska god illustration till hur verkningslös valutaregleringen är. Sverige är ett starkt utrikeshandelsberoende land. Vi är alltså också beroende av att ha fungerande betalningar till och från utlandet. Vad är det då som leder till ett valutautflöde? Detta är ju bara ett uttryck för att man senarelägger hemtagandet av betalningar för svenska exportprodukter. Det är ingenting som man kan påverka genom en valutareglering. Det avgörande är att man för en inhemsk ekonomisk politik som inger förtroende i omvärlden och att man kan hålla budgetunderskottet nere och kostnaderna i den svenska produktionen på en sådan nivå att vår exportindustri kan klara sig i internationell konkurrens. De senaste dagarnas händelser illustrerar också svårigheten att föra en egen nationell räntepolitik. Man kan uttala sig hur mycket som helst till förmån för lågräntepolitik, men när den egna ekonomiska politiken brister blir man ändå tvungen att föra en högräntepolitik. Det är precis vad som nu sker. Man blir tvungen att ganska drastiskt höja räntan. Räntegapet mellan Sverige och andra länder växer, för att vi på det viset skall kunna hålla kvar kapital i Sverige. Jag tror alltså, herr talman, att det är en felsyn att man skall kunna motverka brister i den inhemska ekonomiska politiken genom den här typen av regleringar. Valutaregleringen fyller ingen funktion. Den bör på lång sikt helt avskaffas, och det bör på kort sikt vara möjligt att göra ett antal liberaliseringar på det sätt som anges i reservation nr 2.

Herr talman! Det är utan tvivel så att denna debatt ligger rätt i tiden. De åtgärder som regering och riksbank nyligen har vidtagit har motiverats och diskuterats i pressen, och det är helt klart att en av de tendenser som de har tagit hänsyn till är den starka spekulation som har förekommit i en förändring av den svenska kronans värde. Man kan från borgerligt håll använda den mycket svaga och ursäktande formuleringen att det bara handlar om en senareläggning av hemtagning av betalningar för svenska produkter. Men vad som har förekommit är att stora svenska företag och kapitalgrupper medvetet har låtit bli att ta hem betalningar för produkter som har sålts till utlandet, för att i stället använda dessa medel i utlandet till en spekulation i förändringar av den svenska kronans värde. Det är ett väsentligt moment i de problem som finns för närvarande.

Det är människor som icke har deltagit i någon spekulation i den svenska kronan, som inte har något överskott på köpkraft i sina portmonnäer utan som har tvingats finna sig i reallönesänkningar under en lång rad av år och nu också tvingas finna sig i en fortsatt reallönesänkning under detta år. Jag vill erinra om, eftersom frågan har dragits in i debatten, att det för vanliga människor inte handlar om en räntehöjning med 2 Zo som möter dem när de tvingas försöka ta ett lån i en bank, utan det handlar om en räntehöjning med upp till 4 26 på en gång. Detta är verkligen en räntechock, och det är en oerhört kraftig åtgärd som regeringen har vidtagit och som enligt min och vpk:s mening slår fel, mot fel grupper i samhället. Vad som vore nödvändigt är i stället det som vi diskuterar här i dag, nämligen åtgärder mot spekulationen när det gäller betalningarna till och från Sverige. Här finns då olika åsikter. De borgerliga partiernas företrädare har redan framträtt och gett uttryck för sin uppfattning. De vill inte bara, som de litet milt säger, liberalisera valutaregleringen, utan de vill helt avskaffa valutalagen och valutaförordningen fr.o.m. den 31 december i år. De vill alltså helt slopa den nuvarande regleringen av penningströmmarna över Sveriges gränser. Jag måste ställa en fråga till de borgerliga partiernas företrädare: Tror ni att en sådan åtgärd skulle minska spekulationen i den svenska kronan? Skulle den ha ökat möjligheterna för riksdag och regering att bemästra det läge som är i dag? Motsatsen är naturligtvis fallet; det skulle ha blivit ännu svårare att svara med korrekta motåtgärder mot den spekulation som har förekommit. Från vpk:s sida tycker vi att det naturliga i stället är att skärpa valutaregleringarna. I den motion med anledning av kompletteringspropositionen som så småningom skall behandlas också här i kammaren har vi ställt två sådana krav. Vi tar upp frågan om en centralisering av valutahandeln, och vi lägger förslag om en särskild skatt på utlandsinvesteringar. Därmed har jag kommit över till det som också spelar en roll i den aktuella ekonomiska utvecklingen, men som samtidigt är viktigt på längre sikt. Det rör sig om tre fenomen: 1. Ett ökat beroende för Sverige av utlandet, framför allt av de stora transnationella företagen. 2. Effekterna av ökade investeringar av de svenska storföretagen i utlandet. 3. Det ökade utländska ägandet i Sverige. På alla de här tre områdena har vi från vpk:s sida krävt åtgärder. När det gäller de två senare förhållandena diskuterar vi dessa konkret i dag med anledning av betänkandet från finansutskottet. Jag vill erinra om att det under de senaste åren har skett en dramatisk ökning av de svenska företagens investeringar i utlandet. Sedan 1980 — dvs. på fyra år — har utlandsinvesteringarna, alltså svenska företags investeringar i andra länder, fyrdubblats i löpande penningvärde. Om man tar hänsyn till den samtidiga prisstegringen blir resultatet en tredubbling. Under många år skedde denna snabba ökning av investeringarna utomlands jämsides med att industriinvesteringarna inom Sverige minskade. Under 1984 ökade både industriinvesteringarna i Sverige och svenska företags investeringar utomlands. Men ökningstakten för de senare var större. Också under de gångna månaderna 1985 har den här ökningen av svenska företags investeringar i utlandet fortsatt. I fjol uppgick de tillstånd som riksbanken lämnade när det gäller svenska direkta investeringar i utlandet till 15 miljarder kronor. Men det täcker ändå inte hela omfånget av dessa investeringar. De sker delvis mot lån som tas upp i utlandet eller med hjälp av vinstmedel osv. Den här processen har fortskridit utomordentligt långt. Det skedde nyligen en granskning av årsredovisningarna från 1983 för 400 svenska företag, med sammanlagt något över 360 000 anställda utomlands. Av de här 400 företagen hade 44 av de största företagen 781 000 anställda; därav var 317 000, eller omkring 40 26, anställda utomlands. Många av de svenska storföretagen har fler anställda i utlandet än i Sverige. Det gäller praktiskt taget alla våra största och mest kända företag. Det är alldeles självklart, tycker jag, att detta skapar problem för den svenska ekonomins utveckling. Det har tidigare också uppmärksammats från regeringens sida. Jag vill referera till ett uttalande av industriminister Thage G. Peterson i Aftonbladet den 17 oktober förra året: ”Jag är klart orolig över denna utveckling. Vi har cirka en miljon anställda i den svenska industrin och samtidigt över 300 000 anställda utomlands. Det är helt felaktiga proportioner, ett utomordentligt stort problem.” Ja, det är det här problemet som vi från vpk:s sida tycker att man måste göra någonting åt. Vi har ställt tre krav i vår motion, krav som vi har upprepat flera år. Det första är att riksbanken skall ompröva sitt beslut, som fattades under den borgerliga eran, att inte längre pröva sådana här svenska direktinvesteringar i utlandet ur bytesbalanssynpunkt. Det kravet ställdes tidigare också från socialdemokratisk sida. Vi har för det andra krävt en sådan förändring i valutaförfattningarna att utlandsinvesteringar endast skall godkännas om det kan påvisas att de utgör ett ömsesidigt samhällsekonomiskt intresse — alltså för Sverige och för det land där investeringen sker. För det tredje har vi begärt sådana ändringar i valutaförfattningarna att de som är anställda i ett företag eller en koncern skall ha vetorätt när det gäller företagets utlandsinvesteringar. Det skall krävas att de ger sitt godkännande. Vad säger då finansutskottets socialdemokratiska och borgerliga majoritet om de här kraven? Jo, de avvisas helt — dvs. det är bara det första kravet som man över huvud taget tar upp och diskuterar. Man säger att man skall vänta tills valutakommittén har lagt fram sitt förslag. Då kan man göra en mer samlad bedömning. Krav två och tre, som jag nämnde, tar man över huvud taget inte upp till diskussion i utskottets betänkande. Jag måste ställa frågan: Är man helt likgiltig för det kravet, som har rests från många fackliga organisationer, att de anställda i företagen skall ha någonting att säga till om när det gäller investeringar av pengar som de har skapat genom sitt arbete? Jag vill också fråga utskottets socialdemokratiske talesman varför man från socialdemokratisk sida har frångått tidigare ståndpunkter i de här frågorna. Under den tid man stod i opposition och de borgerliga hade regeringsmakten framförde man krav på skärpning i de här avseendena. Nu, när man själv sitter i regeringsställning, avvisar man precis samma krav. Jag måste då ställa frågan: Vilken är egentligen den socialdemo kratiska ståndpunkten när det gäller de här sakerna? Är det den man hade under oppositionstiden eller är det den som man har i regeringsställning? Jag vill vidare säga några ord om kravet på skärpning av reglerna för utlänningars aktieförvärv i svenska företag. Tendensen under de senaste åren har varit att sådana förvärv har ökat kraftigt. Vi har haft en stark ökning av försäljningen av svenska aktier sedan 1979. Under 1984 var det en viss tillbakagång i nettoexporten av svenska aktier, men under 1985 har vi på nytt fått en kraftig ökning. Enbart under första kvartalet 1985 var nettoexporten av aktier 1,9 miljarder kronor, vilket var mer än under hela 1984. Vi menar från vpk att det också här krävs skärpta regler. Vi vill att riksbanken skall återgå till sin tidigare restriktiva praxis när det gäller tillstånd för utlänningar att köpa aktier i svenska företag. Vi ställer också på den punkten kravet att de fackliga organisationernas företrädare skall delta i beslut i valutastyrelsen om tillstånd till utländska köp av svenska aktier. Nu har man den egendomliga ordningen att när sådana frågor behandlas i valutastyrelsen, får de fackliga organisationernas företrädare inte vara med. Vi anser detta helt orimligt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de båda vpkreservationerna vid finansutskottets betänkande.
Herr talman! Det finns ett par anledningar till att jag har begärt replik. En av dem är Carl-Henrik Hermanssons försök att skylla det oroliga läget på valutamarknaden på företagens spekulationslusta. Det är nonsens! Totalt rör det sig om transaktioner under ett år på ca 400 miljarder kronor. Som finansministern erinrade om i dag på morgonkvisten så är det en omsättning på 2 miljarder kronor per dag, och på en vecka är man uppe i 14 miljarder kronor. Om företagen vill vänta med att ta hem exportinkomster en vecka slår det med 14 miljarder på bytesbalansen. Det behöver inte ha ett skvatt med spekulation att göra, utan det kan vara vanlig normal försiktighet eller ett handlande av sunt förnuft. Hur pengarna placeras under den veckan är också ointressant, eftersom det inte påverkar den svenska kronan på något sätt, som C.-H. Hermansson antydde. Det är riktigt att vi fick frågan om vi tror att ett totalt slopande av valutaregleringen skulle öka förtroendet för den svenska kronan. Själva slopandet ökar inte förtroendet, utan den åtgärden måste kombineras med en serie andra åtgärder som inger förtroende — att man för en ekonomisk politik som inger förtroende. Då behöver man inte någon valutareglering. Det avgörande är alltså att följden av en förtroendeingivande allmän ekonomisk politik gör att man kan slopa valutaregleringen. Det måste handla om ett stort paket. Det går inte att bara vidta en isolerad åtgärd. Vad valutaregleringen visar, och det tycker jag att C.-H. Hermansson borde ha övertygats om, är just att dessa reglerande ingrepp inte hjälper. Nu vill C.-H. Hermansson ha en skärpt valutareglering. Det är precis motsatsen till den internationella utvecklingen. Inte ens regeringen är inne på den linjen. Slutligen: Jag är rätt skeptisk mot talet om att bankerna passar på att höja sina räntor med upp till 4 procentenheter. Jag tror inte att detta gäller över hela linjen. Det kanske gäller vissa lån. I allmänhet är det så, herr talman, att bankerna förlorar på en höjning av räntenivån. Den slår med en gång på obligationsportföljen, och bankerna får stora kapitalförluster, framför allt vid en räntehöjning på minst 2 procentenheter av diskontot. Därför är det mycket möjligt att effekten av denna räntehöjning, plus de justeringar utöver 2 procentenheter som bankerna har vidtagit vad gäller vissa utlåningsräntor, blir minskade vinster för bankerna efter årets slut.
Herr talman! Jag skall inte vara så indiskret som Hugo Hegeland att jag avslöjar vad finansminister Feldt sade i dag när han besökte finansutskottet. Den regel som brukar gälla är att vad man säger i ett utskott stannar inom dess väggar. Det är helt klart att i motiveringen för de åtgärder som vidtagits, av vilka jag är kritisk mot en del, har just frågan om spekulation när det gäller förändring av den svenska kronans värde förekommit och betonats offentligt också från riksbankens sida. Nu försöker Hugo Hegeland försvara denna spekulation. Jag måste säga att jag är ytterst förvånad över att en av svenska folket vald företrädare här i riksdagen vill försvara den spekulation som har förekommit. Det är riktigt, att om företagen skulle skjuta upp hemtagandet av sina betalningar en vecka, motsvarar det ungefär 14-15 miljarder kronor i den svenska betalningsbalansen. Men detta är ju ett mycket stort belopp. Om man ser på de siffror som har anförts från riksbankens sida, och som riksbankschefen själv använder som motivering för åtgärderna, finner man att dessa siffror mycket väl ryms inom de 14—15 miljarderna. Normal försiktighet talar Hugo Hegeland om. Nej, detta är normal kapitalistisk spekulation och ingenting annat. När det gäller bankernas räntesatser är det inget tvivel om att bankerna har tagit tillfället i akt att hugga för sig. Det finns de som t.o.m. talar om bankernas julafton i detta sammanhang. Bankerna kommer inte att förlora på den räntehöjning som har skett, utan summan av åtgärderna blir helt säkert att bankerna kommer att öka sina vinster jämfört med vad som gällde vid utgångsläget.
Herr talman! Jag anade inte att C.-H. Hermansson var så otroligt väluppfostrad att han ansåg att det var en indiskretion att tala om vad finansministern sade i finansutskottet. Det jag återgav kan man läsa i varje elementär lärobok om utrikeshandel och i den senaste tidens debattartiklar i pressen. De siffror jag nämnde är som sagt inga hemligheter. Jag återgav bara vad finansministern i sin tur har återgett från andra källor. Att delge andra den typen av citat ingår även i en väluppfostrad ledamots beteende. C.-H. Hermansson var förvånad över att en företrädare för riksdagen kunde försvara den spekulation som han påstod att företagen har gjort sig skyldiga till. Men det finns inga bevis för att svenska exportföretag har spekulerat i den svenska kronans devalvering. Alla kommer ihåg Kjell-Olof Feldts uttalande i intervjuboken. Han fick frågan om han skulle vidta någon ytterligare devalvering. Han svarade rakt ut att om vi devalverar en gång till så går det åt helsike. Förlåt uttrycket, herr talman, men om man skall citera finansministern, händer det ofta att det kommer med kraftuttryck. Så sade finansministern, och han är helt bunden av detta. Ingen torde tro på en devalvering av den svenska kronan före höstens val — och efteråt vet ingen hur det går. Här beskylls de svenska företagen för spekulation utan minsta bevis. En normal försiktighet, där man avväger vinstmöjligheter mot förlustrisker, kan förskjuta hemtagningen av exportinkomsterna. Av vilken anledning detta egentligen har skett vet vi fortfarande faktiskt inte. Det är väl bäst att avvakta. C.-H. Hermansson talade om bankernas julafton. Det var någon vildsint krönikör som slängde ur sig detta uttryck. Vi får väl se på julafton, om bankerna verkligen har gjort dessa jättevinster. Jag vågar slå vad om en ny femhundralapp att bankerna kommer att redovisa mindre vinster i år jämfört med föregående år.
Herr talman! God uppfostran, Hugo Hegeland, förekommer i de mest skilda kretsar i vårt land. Det finns bara olika meningar om vad som är god fostran. Jag tycker faktiskt att dit hör att man inte offentligt relaterar diskussioner som förts i ett av riksdagens utskott. Men detta är en underordnad fråga. Det väsentliga i sammanhanget är att Hugo Hegeland fortsätter såsom representant för moderata samlingspartiet här i riksdagen att försvara den faktiska spekulation som har förekommit och som ingen kan bestrida. Varför förändrar de stora företagen plötsligt sina rutiner när det gäller att ta hem exportinkomster som de har förvärvat i utlandet? Varför inträdde ”normal försiktighet” först för ett par veckor sedan? Varför uppsköt man då plötsligt hemtagandet av valutor från utlandet? Såsom Hugo Hegeland själv anförde kan detta innebära en förändring i betalningsströmmarna, som uppgår till 14-15 miljarder kronor bara på en vecka. Var och en förstår vad detta betyder i påfrestningar på riksbankens valutareserv. Om inte annat kan Hugo Hegeland fråga Gunnar Sträng, som sitter strax intill honom och som känner till dessa frågor mycket väl, om innebörden i en sådan förändring av valutahemtagningen. Den vinstökning som affärsbankerna har passat på att hugga till i samband med den stora höjningen av riksbankens diskonto, en höjning som vi anser vara alldeles för kraftigt tilltagen och som slår blint mot stora grupper i samhället, tror jag inte att vi behöver vänta till julafton för att kunna konstatera. Det är nu som bankerna firar sin jul.

Herr talman! Frågan om valutaregleringen har debatterats med jämna mellanrum i riksdagen. Den har typiskt nog sedan 1982 kommit tillbaka varje år. I år kanske den har fått en extra krydda genom vad som inträffat helt nyligen och den räntehöjning som vi fick i måndags. Låt mig först säga några ord om själva sakfrågan. Det finns två grundläggande orsaker till de stora kapitalrörelser som förekommer i dagens internationella ekonomi. En har sin grund i reala faktorer: Om länder har ett underskott i sin bytesbalans, får de ett utflöde av valutor som måste täckas antingen med upplåning utomlands eller neddragning av valutareserven. Och skulle de vara lyckliga nog att ha ett överskott, får de en inströmning av valutor. Men kapitalrörelserna har inte enbart sin grund i sådana handelsströmmar. De kan också bero på helt självständiga förändringar i ett lands förmögenhet och förmögenhetssammansättning. Om internationella kapitalplacerare tror att en valuta kan komma att devalveras, kan de spekulera mot valutan och i realiteten tvinga fram en devalvering. En sådan kan sedan i sin tur bli mycket kraftigare än vad reala faktorer skulle motivera. Den här mekanismen, som ekonomer brukar kalla överanpassning eller på engelska ”overshooting”, är väl känd från litteraturen och också från erfarenheten. Vi har nu under de senaste tolv åren sedan 1973 haft ett system med rörliga växelkurser. Det har förekommit mycket kraftiga svängningar även i de stora ländernas valutakurser, och små länder kan utsättas för mycket stora svårigheter på grund av sådana här mekanismer. Detta är ett av skälen till att man kan behöva ha en valutareglering. Hugo Hegeland sade att England avskaffade sin valutareglering 1979 över en natt, och det skedde ingenting där. Det här med verkligheten kan vara bekymmersamt ibland, men för att påstå någonting sådant måste man vara ganska okänslig eller blind för vad som sker. Från 1979 till 1981 skedde en oerhört kraftig appreciering, uppskrivning, av den engelska valutan. Det ledde i sin tur till att stora delar av engelsk industri slogs ut. Nordvästra England är nu ett slags ödeland, i städer som Birmingham och på andra platser. Antalet arbetslösa steg på 18 månader från en miljon till tre miljoner. Om man inte tycker att det är konsekvenser att räkna med, då vet jag inte vad för slags verklighetsuppfattning man har. Någon analys till grund för de borgerliga kraven saknas helt. Man vill ha frihet i största allmänhet och kräver ett slags liberalisering av valutapolitiken. Vpk tar en helt motsatt ståndpunkt och vill öka kontrollen av internationella kapitalrörelser, främst i samband med direktinvesteringar. Vi menar från socialdemokratiskt håll att vi nog får välja en ståndpunkt mellan dem som intas av högeroch vänsteroppositionen. Vi tror inte att en valutareglering ensam kan kontrollera kapitalrörelserna i en öppen ekonomi som den svenska. Grundläggande för att bevara kontrollen måste vara en väl dimensionerad penningoch finanspolitik, men en valutareglering kan vara ett bra komplement, och den behövs som hjälpmedel för att styra både portföljoch direktinvesteringar. Carl-Henrik Hermansson försöker göra ett stort nummer av att vi skulle ha ändrat ståndpunkt, men det kan jag inte se att vi har gjort. Man kan i princip skilja mellan två olika typer av direktinvesteringar. Den ena har anknytning till företagens verksamhet t.ex. när det gäller att bygga ut dotterföretag för marknadsföring. Jag tror inte att vi bör försöka hindra de relativt stora internationella svenska företagen från att på effektivast möjliga sätt marknadsföra sina produkter utomlands. Ibland kan det hända att företag flyttar ut verksamheter på grund av att det ger komparativa fördelar — i fråga om t.ex. lönekostnader. Det här är en komplicerad materia där det inte går att ge någon direkt och entydig tumregel. Faktum är att vi har nu ganska ordentlig kontroll över direktinvesteringar. Riksbanken försöker se till att dessa till övervägande del finansieras med utländska medel — jag tror att så sker till ungefär 75 96. Påståendet att vi inget skulle göra eller att vi är omedvetna om problemen är alltså inte korrekt. Jag tror inte att det i och för sig är något fel på Carl-Henrik Hermanssons avsikter, och det är alls inget fel på hans vältalighet. Däremot tror jag att hans verklighetssyn är alltför förenklad för att den skall kunna läggas till grund för någon mer fruktbar politik. De borgerliga kommer alltså med sina krav på att vi skall avskaffa valutaregleringen, och i år är de särdeles poänglösa. Den valutapolitiska kommittén har ju arbetat sedan många år, och den kommer inom kort att lägga fram sitt stora slutbetänkande. Då finns det anledning att återkomma till frågan. Att regeringen skulle kunna presentera en proposition redan till hösten är en omöjlighet. Däremot bör en proposition i frågan kunna lämnas till nästa vårriksdag. Den här frågan har också en politisk sida. Olika borgerliga regeringar hade sex år på sig att avskaffa valutaregleringen. De gjorde ingenting. De borgerliga partierna är också företrädda i den valutapolitiska kommittén. Låt oss vänta och se vad deras företrädare där har att komma med! Jag har en känsla av att deras syn på frågan kan vara betydligt mer nyanserad än den som de borgerliga talarna här visar upp när de försöker utnyttja saken för politiska ändamål ett valår. Olika talare här har sagt att de senaste dagarnas händelser visar att valutaregleringen inte kan vara effektiv etc. Nu vet vi att i en ekonomi av den typ som vi lever i kommer vi alltid att utsättas för oförutsedda händelser. Det är precis vad som har skett på bytesbalansens område. Vi har haft en ovanligt kall vinter med en oljeimport som har varit större än normalt. Vi har haft en ökning i konsumtionen som har varit oförutsedd; det har exempelvis släppts loss extra sparande som ett arv från de borgerliga åren. Vi verkar att ha haft en ytterligare nedgång av sparandet och en ökning av konsumtionskrediterna. Vi har haft en i och för sig oerhört önskvärd uppgång i investeringarna som har varit enormt stark, men den har fått vissa sidoeffekter på bytesbalansen som inte är direkt välkomna. Vi har en lagercykel som verkar att vara ovanlig. Normalt skulle lageruppgången, som alltid kommer i en högkonjunktur, ha börjat för kanske 18 eller 24 månader sedan. Vi har haft höga räntor. Det verkar som om företagen har lagt om sina processer och rationaliserat lagerhållningen kraftigt. Men till slut slår de i taket, och nu börjar en oväntad uppgång i lagercykeln. Det här är saker som alltid kommer att inträffa i en marknadsekonomi av den typ som vi lever i. När vi nu märker och kan belägga att vi har haft en försvagning av bytesbalansen i storleksordningen 8 miljarder och en utströmning av valuta de senaste två veckorna, från den 2 till den 10 maj, på 2,5 miljarder, är det givetvis tid att reagera. Den här utströmningen av valuta tycker jag inte att man skall se som så harmlös som man vill försöka få den till från den borgerliga sidan. Det finns ingen anledning för oss att moralisera och lägga skulden på någon särskild part, men faktum är att det här är ett av de litet obehagliga inslagen i en kapitalistisk marknadsekonomi. Det finns all anledning för regeringen att med de medel den kan ha försöka kontrollera och stävja sådana företeelser. Men medlen är inte så många, och det naturliga medlet att använda i den här situationen är en räntehöjning. Det är också det som regeringen nu har använt. Förhoppningsvis skall vi, om inte saker och ting är alldeles felinställda, också komma att klara ut situationen med de åtgärder som vi har vidtagit. Men det är förvisso sant att de här åtgärderna kommer att drabba ganska stora grupper i vårt land på ett sätt som naturligtvis är ofördelaktigt. Den räntehöjning som drevs fram i måndags har sin grund i förändringar i den svenska ekonomin som ingen kunde förutse. Jag känner inte till någon prognosmakare som för några månader sedan kunde förutse kombinationen av alla de händelser som sedan kommit att äga rum. Vi förutsätter inte heller att räntehöjningen på kort sikt skall vara särskilt populär, men den har varit nödvändig. Vi räknar nämligen med att regera även efter den 15 september. Därför är vi beredda till kraftåtgärder för att slippa att utvecklingen på utrikeshandelns område spårar ur som var fallet under de borgerliga regeringsåren. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 28 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Bo Södersten nämnde att en effekt av valutaregleringens hävande i Storbritannien 1979 skulle ha varit en kraftig efterföljande appreciering. Det kan ju aldrig vara till nackdel för ett land att den egna valutan stiger i värde. Då får man ju köpa billigare i utlandet än tidigare. Jag har alltså svårt att se att det skulle vara till nackdel för ett land. Det visar tvärtom att valutaregleringen var helt onödig. Bo Södersten vill skylla den stora arbetslösheten i England på frisläppet av valutakontrollen. Men den viktigaste förklaringen till den är fortfarande strukturella faktorer och problem på den engelska arbetsmarknaden samt svårigheter att anpassa löneutvecklingen efter produktivitetsutvecklingen. Så undrade Bo Södersten, och det gjorde han också för ett drygt år sedan när vi diskuterade den här frågan, vad den borgerliga regeringen gjorde åren 1976-1982, när vi fortfarande hade valutareglering. Jo, det var den borgerliga regeringen som tillsatte utredningen om valutaregleringens avskaffande, den s.k. valutakommittén. Man var t.o.m. så objektiv att man tog en framstående socialdemokrat och f.d. riksbankschef till ordförande. De borgerliga regeringarna varade i sex år, men utredningen har hållit på i åtta med att utreda dessa problem och ännu inte kommit med något förslag. Det är väl inte så konstigt att det inte hände något under de sex åren när problemen inte ens hade hunnit utredas. Bo Södersten sade helt riktigt att det har skett förändringar i vad gäller företagens lagercykel. Bara det räcker för att det skall uppstå stora förändringar i betalningsströmmarna. Det är som sagt var inte fråga om någon spekulation från företagens sida, vilket somliga tycks tro, dock icke Bo Södersten. Han var mycket försiktig och ville inte lägga skulden för det uppkomna läget på någon särskild part. Han hänvisade i stället till olika tekniska faktorer. Men bara en omläggning av företagens strategi när det gäller lagerinvesteringar kan få dessa stora effekter. Att inte Bo Södersten ville lägga skulden för utvecklingen på någon särskild part beror väl mest på att regeringen själv är den mest skyldige på grund av den ekonomiska politik den för. Om den inte inger förtroende uppkommer dessa rubbningar.

Herr talman! Det var ett lamt försvar som Bo Södersten presterade för att vi skall ha kvar valutaregleringen. Han sade att den kunde fungera som ett komplement till den ekonomiska politiken. Den fråga man omedelbart ställer sig är till vilken nytta den har varit i det nu uppkomna läget. Jag är nämligen övertygad om att man, om man för en effektiv och stram finanspolitik och inte försätter sig i den situation som Sverige nu har gjort, inte behöver någon valutareglering. Om man däremot för en slapp finanspolitik och får ett stort budgetunderskott och ett stort behov av upplåning, kan inte valutaregleringen motverka det. Då är den inte till någon hjälp. Min första fråga till Bo Södersten är därför hur nu gällande valutareglering har bidragit till att begränsa utflödet och stabilisera kronan. Bo Södersten säger sedan att vi skulle ha påstått att detta valutautflöde är harmlöst. Självfallet har vi inte gjort det. Det är tvärtom mycket allvarligt att så mycket pengar under maj månad har gått ur landet. Det har framtvingat dels en drastisk räntehöjning, dels en serie restriktioner, t.ex. mot avbetalningshandeln. Det är alltså verkligen inte ett harmlöst valutautflöde, och det har inte hellerlett till harmlösa åtgärder. Poängen är att regleringsinstrumenten inte har varit till någon hjälp. Vi har länge väntat på ett förslag från valutapolitiska kommittén. Jag har fullt förtroende för folkpartiets representant i kommittén. Hon och jag har precis samma uppfattning. Tall korthet vill jag säga till Bo Södersten och C.-H. Hermansson att det är alldeles givet att de svenska företagen kommer att disponera sina finansiella resurser på bästa sätt, dvs. man försöker placera befintliga resurser till högsta räntesats. Det hade varit utomordentligt anmärkningsvärt om företagen inte hade gjort det. Självfallet betingas de svenska företagens internationella engagemang av hur kostnadsläget ser ut på olika håll, dvs. var man har de bästa produktionsförutsättningarna. Det vi säger i den här reservationen är ju att så länge Sverige är så beroende av tillgången till de utländska finansiella marknaderna — dels därför att Sverige har en i förhållande till bruttonationalproduktionen stor utrikeshandel, dels därför att Sverige alltjämt måste låna en massa pengar i utlandet — så kommer Sverige aldrig att kunna avskärma sig från de finansiella marknaderna. Det är klart att det också minskar våra möjligheter att föra en nationell räntepolitik. Denna utveckling sker helt oberoende av valutaregleringen. Valutaregleringen har icke visat sig vara något användbart instrument i detta sammanhang.

Herr talman! Bo Södersten ställde frågan till de borgerliga: Vad gjorde ni under de sex år ni satt i regeringsställning? Det måtte företrädarna för de borgerliga partierna ha glömt. De gjorde faktiskt en del på det här området. De liberaliserade, som det hette, valutareglerna på olika sätt och underlättade därmed för de stora kapitalgrupperna och de stora företagen att driva en valutapolitik som gynnar deras egna vinster och intressen men som faktiskt missgynnar samhällets intressen. På den tiden kritiserade socialdemokraterna i oppositionsställning de åtgärder som de borgerliga partierna hade företagit. Jag minns själv från finansutskottet hur de socialdemokratiska representanterna där skrev reservationer med stark kritik av de borgerliga regeringarnas ss.k. liberalisering av valutapolitiken och valutaregleringen — reservationer som vi kunde instämma i och som vi delvis har tagit upp i de förslag som vi har ställt i dag och som nu diskuteras. Det gäller bl.a. de fackliga organisationernas inflytande, och det gäller också delar av den liberalisering som de borgerliga genomförde. Nu har det märkliga inträffat, att socialdemokraterna försvarar denna liberalisering och denna brist på inflytande för de fackliga organisationernas företrädare. I oppositionsställning däremot kritiserade man detta mycket hårt från socialdemokratisk sida. Det är detta jag syftar på när jag säger att man har ändrat ståndpunkt. Jag vill veta vilken som är den socialdemokratiska ståndpunkten och frågar därför återigen: Är det den man intog under den borgerliga regeringstiden, eller är det den man intar när socialdemokraterna själva sitter i regeringsställning? Bo Södersten talar om förenklad verklighetssyn, men den mest förenklade verklighetssynen ger han själv prov på när han säger att man inte skall lägga skulden för den utveckling, som regeringen och riksbanken har tagit till intäkt för denna kraftiga räntehöjning, på några särskilda grupper. Det är väl ändå att reducera sin verklighetssyn högst betänkligt, herr Södersten? Helt klart är ju att de som tjänar på den utveckling som har varit och som nu försiggår är spekulanterna, de stora företagen och kapitalägarna och bankerna, som tjänar stora pengar på de vidgade ränteskillnaderna. Detta är de grupper vilkas intressen man borde diskutera, och man borde försvara svenska folkets majoritet, som är oskyldig till den utveckling som har förekommit men som drabbas hårt av de åtgärder som regering och riksbank har företagit och som man föreslår att vi skall godkänna här i riksdagen.

Herr talman! Låt mig ta upp det som C.-H. Hermansson sade här senast. Jag uttryckte mig kanske något oklart, men min grundläggande tankegång var följande. C.-H. Hermansson är själv marxist. Han känner till att det lönar sig föga att moralisera. Det är fullständigt poänglöst att anklaga en kapitalist för att han vill maximera vinsten och bete sig efter kapitalistiska principer. Det är det som leder till inslag av spekulation. Kapitalägare och storföretag spekulerar mot en valuta för att öka sin vinst. Detta är inte särskilt vackert, men det är ett faktum, ett inslag i det system som vi lever i och åtminstone tills vidare måste leva med. Vad vi då kan göra är förstås att minska möjligheterna till spekulation — och det gör vi med hjälp av exempelvis den valutareglering som vi i dag använder oss av. Vi använder också andra former av ekonomisk-politiska medel för att stoppa spekulationen. Om någon hörde på mitt inledningsanförande, så fann han att jag gav en ganska noggrann analys — dels varför spekulationen är ett normalt inslag i vår typ av ekonomi, dels varför det finns mycket goda skäl att försöka stävja och begränsa den. Jag tog också ett konkret exempel från England. Vad som hände i England 1979, när valutaregleringen avskaffades, var att man fick en våldsam uppgång av pundets värde. Stora delar av engelsk industri miste sin konkurrenskraft, slogs ut. På 18 månader steg antalet arbetslösa från en miljon till tre miljoner. Frånvaron av styrning av valutakursen var ett fundamentalt inslag i den processen. Det är ett av skälen till att vi vill ha en valutareglering. Björn Molin frågar mig: Men har valutaregleringen över huvud taget gjort någon nytta? Ja, jag är övertygad om att den har gjort nytta. Om vi inte hade haft någon kontroll över exempelvis portföljinvesteringar, så hade vi kanske inte i samband med TCO-strejken haft en utströmning av 2,5 miljarder — då hade vi kanske haft en utströmning av 5 miljarder eller 7 miljarder. Sådana saker går av naturliga skäl inte att belägga. Jag kan inte påstå att jag har rätt, och jag kan inte heller påstå att Björn Molin nödvändigtvis har fel. Men var och en som har en rationell hållning till tillvaron vet att vi måste arbeta med rimliga hypoteser. Och gör vi det, då säger all erfarenhet att det i sådana här lägen är mycket värdefullt att ha tillgång till en valutareglering.
Herr talman! Bo Södersten fortsätter sin argumentering om följderna av den engelska apprecieringen. Men den är ingalunda så entydig som man har framställt den här. Min korta repliktid tillåter inga längre utläggningar. Men det intressanta är att Bo Södersten nu säger att ett av skälen till att vi vill ha valutareglering i Sverige är just att vi vill undvika en appreciering. Det är ju rätt fantastiskt. Här säger han att man spekulerar i en devalvering, och så behåller vi valutaregleringen — för om vi släpper den, skulle vi tydligen få en appreciering av den svenska kronan. Det finns en invändning mot dessa regleringar. Alla regleringar föder nya regleringar, eftersom de är ineffektiva. Så länge människorna har någon frihet utnyttjar de den friheten — de hittar ju alltid kryphål. Dessutom tillkommer en faktor. Assar Lindbeck — icke helt okänd — påpekar att sådana här statliga ingrepp till slut blir så komplicerade att beslutsfattarnas kapacitetsgräns för länge sedan överskridits — och det är därför som de politiska beslutsfattarna i regeringsställning så ofta gör misstag.
Herr talman! Bo Södersten säger här att man genom valutaregleringen skulle minska möjligheterna till vad Södersten kallar spekulation. Men spekulationen i det här sammanhanget består ju bara i att man senarelägger hemtagningar av betalningar därför att man tror att man tjänar pengar på det. Vad gör vi då i Sverige? Jo, vi höjer räntan för att det skall bli mera lönande med hemtagning av dessa betalningar. Jag tycker att det är ett helt naturligt förfarande, och Söderstens tillrättavisande av Hermansson i det här sammanhanget var ganska träffande. När jag upprepar frågan vad som är syftet med valutaregleringen säger Bo Södersten: Det skulle ha kunnat bli ännu värre om vi inte hade haft valutaregleringen. På något sätt är detta oerhört typiskt för regleringstänkarna. För säkerhets skull bör vi ha kvar den här regleringen, med tanke på eventuellt kommande elände. Jag vill säga till Bo Södersten att jag har en mera optimistisk syn på människor. Jag tror att om man tar bort den här regleringen — och detsamma gäller beträffande en mängd andra regleringar — kommer enskilda människor och även hela vår ekonomi att fungera bättre.
Herr talman!

Jag väntar därför fortfarande på svar från Bo Södersten på frågan varför socialdemokratin från det att man stod i oppositionsställning till dess att man nu återigen sitter i regeringen har ändrat sin ståndpunkt till konkreta, bestämda åtgärder som syftar till bekämpning av spekulationen. Det har här talats mycket om regleringssamhället och om att det inte lönar sig att reglera. Men man måste när det gäller valutaströmmarna och de konkreta förhållanden som vi har i dag på det internationella handelsområdet, med det stora inflytande som de transnationella koncernerna har, ställa sig frågan: Vem är det som skall reglera olika saker? Från borgerlig sida hänvisar man till något som man kallar för marknaden. Men alla vet att de liberala idealen när det gällde det kapitalistiska samhällets utveckling inte kunde förverkligas ens på 1800-talet. Ännu mindre kan det ske i dag med den starka koncentration och centralisation av kapital och makt som vi har fått. I dag är det monopolen i olika former som behärskar den internationella marknaden. Avstår de suveräna staterna från att använda sitt inflytande här, lämnar man över det till de stora transnationella koncernerna och låter dem sköta regleringen. Jag har uppfattat folkpartiets och moderata samlingspartiets ståndpunkt så, att det är detta som man skall göra.
Herr talman! Vi har inte bytt fot. Vi har intagit en ståndpunkt som vi alltid har intagit, att ett visst mått av regleringar är nödvändigt på detta område. Vi får därför, på det sätt som jag tidigare beskrivit, reglera både direktinvesteringar och portföljinvesteringar. Man får dock inte hänge sig åt illusionen att man hundraprocentigt kan reglera en kapitalistisk ekonomi med den typen av åtgärder. Det fundamentala måste vara att driva en effektiv penningoch finanspolitik. Till Hugo Hegeland vill jag säga att jag anförde England som ett mycket talande exempel på vilka skadeverkningar som kan bli följden av en slopad valutareglering och en oreglerad appreciering av växelkursen — låt vara att uppskrivningen sker på grund av marknadskrafterna. I England har man ju fått sådana enormt drastiska effekter som en höjning av arbetslösheten från 1 miljon arbetslösa till 3 miljoner. Jag tror inte att man ens från moderat håll kan tycka att England är något särskilt bra föredöme i det här sammanhanget. Björn Molin säger att regleringar aldrig kan föra något gott med sig. Jo, det är precis vad de kan! Allt tyder på att om vi inte hade den nuvarande valutaregleringen med kontroll av bl.a. portföljinvesteringar, skulle sannolikheten för att vi finge snabba, kortsiktiga kapitalströmmar öka. O.K., det är möjligt att det från den enskilde placerarens, den enskilde kapitalistens, synvinkel vore rationellt att avskaffa valutaregleringen, men sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det inte vare sig önskvärt eller rationellt. Bakom den borgerliga attityden finns det på något sätt en naiv föreställning om att vi lever i den bästa av världar. Men det gör vi inte. Vi lever i ett Västeuropa som har en alldeles för hög arbetslöshet. Vi borde inte ha 20 miljoner arbetslösa, utan vi borde bringa ned arbetslösheten till hälften. Vi har ju bakom oss ett system, Bretton Woods-avtalet, som gällde från slutet av 1940-talet till början av 1970-talet, då vi hade ett effektivt samarbete på valutaområdet med i grunden fasta växelkurser. Då var det en mycket kraftigare tillväxt och en mycket lägre arbetslöshet. Det kan vara en smaksak om man vill använda ordet reglering eller ordet samarbete, men på socialdemokratiskt håll begriper vi att vi måste ha en styrning på valutaområdet om vi skall kunna klara frågorna om sysselsättning och välfärd.

Herr talman! Den debatt om valutaregleringen som vi här lyssnat till illustrerar rätt klart hur föråldrad den nuvarande valutaregleringen egentligen är. När det gäller den handel över gränserna som är ett livsvillkor för levnadsstandarden i landet är vi beredda att så långt det är möjligt tillämpa frihandelsprincipen. Vi lever i hög grad på den svenska exportindustrins förmåga att hävda sig i en internationell konkurrens. I Norden har vi en fri arbetsmarknad. Över huvud taget har utvecklingen under senare år gått mot ett integrerat internationellt samarbete. Men i Sverige har vi hållit kvar vår valutareglering. Vi har hänvisat till arbetet i valutakommittén, och det har man gjort också i dagens debatt, men principiellt måste vi erkänna att valutaregleringen har överlevt sig själv. Man kan naturligtvis återföra debatten också till att gälla det aktuella ekonomiska läget. En del debattörer har gjort det, men som väsentligt intryck av den delen av debatten kvarstår att ingen, inte heller regeringsföreträdarna, vill göra gällande att valutaregleringen på något avgörande sätt har bidragit till att stabilisera vårt ekonomiska läge. Chockhöjningen av räntan och de finanspolitiska åtgärderna i den proposition som regeringen lägger fram i dag är resultatet av ett gravt misslyckande med den ekonomiska politiken. Den s.k. tredje vägen, som regeringen har anvisat, håller ju inte måttet. Man har bommat sina inflationsmål. Man håller uppe en hög arbetslöshet. Man har en stor och växande internationell och svensk skuldsättning från den svenska statens sida. Över huvud taget är den ekonomiska kris vi befinner oss i ett tecken på att regeringens ekonomiska politik inte har fyllt måttet — något som man annars har rätt att kräva — när det gäller att uppnå ekonomisk stabilitet. Här har alltså valutaregleringen inte spelat någon roll. Här har vi inte med valutaregleringens hjälp kunnat på något sätt avskärma oss från den inernationella utvecklingen. Valutaregleringens effekt har varit marginell. Det finns alltså i den senaste händelseutvecklingen egentligen inget argument för att behålla valutaregleringen. En och annan av debattörerna här i dag har kanske förläst sig på Marx och ser spekulation bakom alla ekonomiska operationer. Jag vill för min del gärna klart deklarera att en normal handel och en växande internationell handel självfallet förutsätter ganska omfattande kapitalrörelser över gränserna. Vad debattörerna på den kanten glömmer är att svensk industri i dag i så väsentlig omfattning har sin aktivitet på den internationella marknaden, att de kapitalrörelser vi bevittnar och som en del i debatten kallar spekulation ingår som ett relativt normalt beteende i ett näringsliv som arbetar på den internationella marknaden. Däremot kan man kanske komma att se vissa negativa effekter av valutaregleringen. Det är alldeles uppenbart så att den allvarliga ekonomiska situation som svensk ekonomi befinner sig i har åstadkommit ett säljtryck på svenska aktier på den internationella marknaden, dvs. att tilltron till svensk ekonomi inte är vad den borde vara, vilket har åstadkommit ett säljtryck. Då upptäcker man plötsligt att internationella placerare inte har något alternativ. På grund av den valutareglering vi har kan man inte flytta över sitt intresse, sitt engagemang, till exempelvis svenska obligationer. Detta kan komma att skapa en negativ effekt, som vi i dag inte kan överblicka, en effekt som uppenbarligen varken riksbanken eller finansdepartementet har förutsett, när man gjorde försöket att bromsa en i hög grad oroande utveckling. Får jag till sist, herr talman, säga att frågan om den fria nordiska aktiemarknaden ju kom upp till debatt i detta sammanhang igen. Jag noterar att på nytt är det en passivitet och en uppgivenhet som regeringens företrädare uppvisar när det gäller OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Fortfarande är det ju så att en fri nordisk aktiekapitalmarknad skulle vara ett väsentligt inslag i ett intimare samarbete inom den nordiska gemenskapen. Fortfarande är det så att man efterlyser aktivitet från den svenska regeringen i fråga om reella förhandlingar med OECD för att modifiera kapitalliberaliseringsstadgan och göra det möjligt att utnyttja fördelarna av ett intimare nordiskt samarbete.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten. Jag vill bara kort konstatera att centerpartiets företrädare i denna debatt anser att spekulation bör vara ett normalt inslag i samhällsekonomin.
Herr talman! Vad jag sade i mitt anförande var att fria kapitalrörelser är ett normalt och rimligt inslag i ett fritt varuutbyte, vilket är en förutsättning för det svenska näringslivets utveckling.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på denna debatt — jag kan säga att jag har gjort det med stigande förvåning. Jag är alldeles övertygad om att oavsett vilken regering det än blir som har ansvaret efter höstens val, så kommer den inte att kunna göra rent bord med valutaregleringen vid kommande årsskifte, som motionerna och reservationerna går ut på. Så är det av följande skäl. Vi har för närvarande en, vi kan kalla den för privat, utlandsskuld i näringslivet som uppgår till 140 miljarder kronor. Samtidigt har det svenska näringslivet i dag utomordentligt god likviditet — dess likviditet rör sig omkring 175 miljarder. Näringslivet har bortåt 100 miljarder bara i den s.k. specialinlåningen i bankerna.

Det kan man göra, om man ser det från nationens synpunkt, den dag då vi har ett stort och starkt överskott i bytesbalansen. Men det har vi inte i dag. Om vi skall vara optimistiska kan vi kanske räkna med att det under 1985 skall råda en rimlig balans, en rimlig jämvikt i bytesbalansen.

Jag upplever denna företeelse i riksbanken varje vecka. Företagen är ju när de lånar tvingade att binda sig för en period, i allmänhet fem år, innan de skall återbetala sina skulder. Det kommer dagligen till valutastyrelsen och valutakontoret önskemål om att man snabbt och i förväg skall få göra sig fri från sin utlandsskuld — det är dagens situation och dagens verklighet. Vi har en valutareserv på 35 miljarder kronor. Den privata utlandsskulden uppgår till 140 miljarder. Det finns, som jag har nämnt, en dokumenterad önskan inom det likvida svenska näringslivet att snabbt göra sig fri från sina utlandsskulder. Skulle någon ansvarig i dag vilja ta på sitt samvete att släppa valutaregleringens kontroll över denna utveckling? Var och en kan ju räkna ut vad det skulle innebära. Det är därför, herr talman, som jag med stigande förvåning har lyssnat på debatten.
Herr talman! Jag kan ge Gunnar Sträng rätt i att det inte är möjligt att med omedelbar verkan avskaffa valutaregleringen. En sådan åtgärd förutsätter en ekonomisk politik av ett helt annat märke än den vi har för närvarande. Den förutsätter självfallet också att vi har en grundläggande balans i vår ekonomi. Det bör tilläggas till den tidigare debatten, någon var inne på det men det kanske bör betonas igen, att valutaregleringen principiellt — och det var ju närmast från principiell synpunkt som detta diskuterades — har överlevt sig själv. Tidpunkten när den avvecklas får bli beroende av när de ekonomiska villkoren i övrigt medger en avveckling. Beträffande likviditeten i näringslivet vill jag säga att det är självklart att det finns en strävan inom näringslivet att göra sig fri från utlandslånen. Det finns ett annat problem som är förknippat därmed. Vi har en stor likviditet i näringslivet, och detta ligger utanför den tillsyn och den reglering som gäller finansbolag och banker. Detta är således i viss mån ett nationellt problem, som vi måste lösa om vi skall kunna bemästra det problem som vi nu diskuterar.
Herr talman! Dess värre måste jag säga att även Gunnar Sträng är företrädare för det regleringstänkande som Bo Södersten tidigare här visade sig vara förespråkare för. Naturligtvis finns det många skuldtyngda svenska företag med skulder i utlandet som de vill göra sig av med. Det kan man inte göra utan vidare med hänsyn till vår valutareserv. Lösningen av problemet, Gunnar Sträng, kan i längden inte vara en valutareglering, utan vi måste föra en sådan ekonomisk politik och näringspolitik i detta land att det på nytt blir naturligt för de svenska företagen att investera, ta lån och bygga upp sin produktionskapacitet. Det är detta som är vår huvudinvändning mot den ekonomiska politik som socialdemokratin har fört, med löntagarfonder och annat som har hejdat det svenska näringslivets naturliga utveckling. Jag är från mina liberala utgångspunkter övertygad om att valutareglering, prisreglering, införande av allehanda fonder, tvångsinsättningar av medel på konton i riksbanken och den typen av regleringspolitik i längden inte alls är någon lösning på de problem som Gunnar Sträng här nämnde.
Herr talman! Jag tycker att Gunnar Strängs inlägg var mycket representativt för en gammal trogen socialdemokrat. Socialdemokraterna har svårt att tänka sig att bedriva ekonomisk politik utan en mängd regleringar. Det är intressant att läsa finansdepartementets pressmeddelande. Effekten av den hittills förda politiken har ju skapat dagens läge, och i pressmeddelandet står det bl.a. följande: ”De inträffade händelserna gör det nödvändigt att vidta en rad ekonomisk-politiska åtgärder ——-.” Det är just effekten av en reglering: den föder en rad nya ingrepp och regleringar. Vill man inte ändra på detta är det lätt att argumentera för en bestående ordning. Men andra länder har inte fallit för denna argumentering. Varför skulle Sverige vara så unikt att det inte går att ta bort valutaregleringen? Den måste vi ha av allting. Man sade detsamma när Ludwig Erhard på sin tid avskaffade alla regleringar i Västtyskland. Men det skedde ju ett under. Även Sverige kanske är moget för ett under.
Herr talman! Jag försökte återföra den här debatten till det verklighetsunderlag som jag tycker skall finnas i varje diskussion. Jag får till svar att vi kan göra oss av med valutaregleringen vid kommande årsskifte, bara man för en annan politik. Här för herr Molin in en debatt om löntagarfonder. Allmänt tal kan inte förändra den verklighet som vi har och som jag försökte illustrera i mitt förra anförande. Först den dag vi har fått ett ordentligt överskott i bytesbalansen kan vi klara av vår utlandsskuld. Den är när det gäller de privata företagens utlandsskulder oroväckande stor. Företagen är dessutom likvida i alldeles särskild grad i dag och vill av kända skäl bli fria från sin utlandsskuld. Vi orkar inte klara av detta förrän den dag vi kan hänvisa till det överskott i bytesbalansen som jag erinrade om. Märk väl: Varje miljon i utlandsskuld skall betalas i valutor. Det är detta som är problemet. Se på den privata utlandsskulden, för all del även statens utlandsskuld, i förhållande till den valutareserv som vi har. Tänk er för vilken press på valutareserven det skulle innebära om man lämnade fritt utan att ha detta stabila överskott i bytesbalansen. Det blir ju en katastrof, som i sin tur kommer att kräva ingripanden som vi helt enkelt inte vill tänka oss omfattningen och graden av. Det är en verklighetsfrämmande debatt ni för när ni ställer konkreta krav på att göra slut på valutaregleringen om ett halvår, när situationen är som den är.

Herr talman! Få nya skatteregler har väckt så mycket kritik som den sedan två år verkande s.k. angiverilagen. Det som människor mest reagerat mot är skyldigheten att i självdeklarationen lämna uppgift om någon uppdragstagare under året utfört arbete åt uppdragsgivaren för mer än 1 000 kr. Ursprungligen var beloppsgränsen 500 kr. Den våldsamma kritiken förmådde inte regeringen att slopa den förhatliga uppgiftsskyldigheten, utan man nöjde sig med att höja gränsen för uppgiftsskyldighet till 1 000 kr. Lagen drabbar först och främst småhusoch lägenhetsägare, och redan vid införandet var vi moderater kritiska mot förslaget. Det visade sig mycket snabbt att de ökade kraven på vanliga enskilda medborgare, som dessutom ofta helt saknar erfarenhet som arbetsgivare, inte alls hade någon förankring i rättsmedvetandet. Redan för två och ett halvt år sedan, när lagen fattades av riksdagen, framhöll vi från moderat håll att syftet med uppgiftsskyldigheten mycket effektivare skulle uppnås om man, som vi föreslog, beviljade rätt till avdrag för reparationer på schablontaxerade småhus. I och med att avdrag krävdes förelåg ju också behov av att dokumentera reparationerna i fråga. Vi kräver att lagen om uppgiftsskyldighet för småhusägare och lägenhetsinnehavare slopas. I en gemensam borgerlig reservation kräver vi ånyo att uttaget av preliminär B-skatt återförs från nuvarande 120 9 till 100 96 av den slutliga skatten året näst före inkomståret. De nya reglerna om 120-procentigt uttag innebär att regeringen förväntar 87 sig antingen en stadig årlig inkomstökning för rörelseidkarna eller också, vid oförändad real inkomst, en tioprocentig inflation. Men det senare alternativet kan man naturligtvis inte åsyfta, eftersom inflationen 1984 beräknades till 490 och innevarande år till 3 96. Företagarnas inkomstutveckling har sannerligen inte varit gynnsam, särskilt inte med tanke på bl.a. höjda arbetsgivaravgifter och försämrade avskrivningsregler. En allmän uppräkning av den preliminära B-skatten med 20 90 är oskälig, och skatteuttaget bör återföras till tidigare nivå. I reservation nr 3, som också den är gemensam för de tre borgerliga partierna, begär vi att företagsskattekommittén får tilläggsdirektiv att i samråd med skatteförenklingskommittén se över beskattningsreglerna för företagsledare i fåmansföretag. Av egen erfarenhet vet jag bl.a. hur krångligt, tidsödande och onödigt det är att behöva fylla i deklarationsblankett nr 10. Ett annat onödigt krångel för egenföretagaren innebär de nu gällande reglerna om avsättning för egenavgifter. fr.o.m. 1983 års taxering skall en kategori näringsidkare, nämligen den utan i firman medhjälpande make eller maka, medta egenavgifterna i sina räkenskaper. Eftersom avdraget för egenavgifter inte får användas till resultatutjämning eller konsolidering i bokföringen, skulle det inte medföra några som helst skattekonsekvenser om man inte tog med egenavgifterna i bokföringen utan blott redovisade dem i självdeklarationen. Många anledningar till missförstånd och felaktigheter skulle då försvinna, varför taxeringslagen absolut bör ändras på denna punkt. Då såväl bokföringsnämnden som riksskatteverket uppenbarligen har uppmärksammat saken, får man förutsätta att regeringen tar initiativ till en ändring. Av den anledningen har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande i frågan. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till de tre reservationerna till utskottets betänkande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 49 behandlas vissa frågor om uppbörd och taxering, bl.a. reglerna för debitering av B-skatt. I en partimotion från centern krävs att den regel som fastställdes på hösten 1982 upphävs och att en återgång sker till tidigare bestämmelse om att den slutliga skatten året före uppbördsåret skall utgöra grund för det kommande årets preliminära B-skatt. Ett bibehållande av regeln med en uppräkning av den preliminära B-skatten till 120 96 skulle för många innebära att en för hög skatt uttas under inkomståret. Utskottsmajoriteten hänvisar nu till den sammantagna effekten av B skatteuppbörden och konstaterar därvid att kvarstående skatt och överskjutande skatt totalt sett uppgår till ungefär samma nivå. Avsikten med B-skatteuttaget är att det skall tillämpas på personer med inkomster som är svåra att förutse på ett tidigt stadium. Detta borde beaktas vid fastställandet av uppbördsreglerna. Småföretagare, jordbrukare och pensionärer är stora grupper som tilldelas B-skatt. Det är inte grupper vars inkomster stiger i den takt som en uppskrivning till 120 90 av skatteuttaget — Nr 145 innebär. Visserligen kan vederbörande preliminärdeklarera, men svårighe å Onsdagen den ten att bedöma inkomstens storlek är betydande. Det är dessutom ett extra 15 maj 1985 besvär att göra en preliminärdeklaration. Ofta framhålls från socialdemokraternas sida att skatten skall erläggas när Vissa uppbördsinkomsterna uppstår. Hade man uppnått ett skattesystem där så kunde ske P ! : E och taxeringsfrågor skulle nog många känna stor tillfredsställelse. Men det har man inte lyckats UN med hitintills. För exempelvis jordbrukare med enbart vegetabilieproduktion blir inkomsten samlad till årets sista fyra månader. Ända fram till dess är det ganska ovisst hur stor inkomsten blir. Därför anser vi reservanter att riksdagen måtte besluta om en tillbakagång till de regler som gällde före 1983. I den centermotion som jag tidigare nämnde yrkas också att företagens inbetalning av skatter och avgifter skall förenklas, liksom att företagens uppgiftsskyldighet skall begränsas. På den förstnämnda punkten har utskottsmajoriteten i viss mån gått motionärerna till mötes. Utskottet skriver att det nu förutsätts att frågan snart kan lösas. Vi motionärer hoppas verkligen att ärendet inte blir liggande, utan att förslag snarast presenteras för riksdagen. Beträffande punkten begränsningar av företagens uppgiftsskyldighet och en översyn av skyldigheten för fåmansföretagare att avge deklarationsblankett 10 har utskottet visserligen uttalat sig välvilligt, men någon åtgärd för att verkligen försöka åstadkomma förenklingar har man inte velat gå med på. I reservation 3 understryker vi reservanter nödvändigheten av åtgärder för att förenkla reglerna för beskattning av företagsledare i småföretag. I ett särskilt yttrande berörs rätten till avdrag för reparationer av småhus. Redan 1979 begärde riksdagen, efter ett yrkande i en centermotion, en utredning angående denna fråga, men fortfarande har inget utredningsförslag framlagts. Nu sägs emellertid att bostadskommittén inom kort kommer att slutredovisa sitt förslag och att kommittén därvid också skall redovisa förslag på denna punkt. Ställt inför detta faktum har vi inte reserverat oss, utan avvaktar vad bostadskommittén kommer fram till. Herr talman! Med utgångspunkt i vad jag har anfört ber jag härmed att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar står folkpartiet bakom reservationerna 2 och 3. Den senare handlar om företagens uppgiftsskyldighet. Med tanke på kammarens pressade tidsschema i dag skall jag nöja mig med att yrka bifall till reservationen och hänvisa till vad tidigare talare har sagt. Då det gäller reservation 2, som handlar om debitering av B-skatt, måste jag ändå säga några ord. Många stod nog frågande när regeringen hösten 1982 föreslog en så kraftig ökning av preliminärskatteuttaget som med 10 26 årligen. Själv skrämdes jag av den bild av den ekonomiska utvecklingen som regeringen tydligen hade 89 när den fann sig föranlåten att göra detta. I dagens situation framstår en uppräkning till 120 96 som en ren orimlighet. Behovet att höja preliminärskatteuttaget bestäms i huvudsak av fyra faktorer. Den mest närliggande är naturligtvis höjningar av skatter och arbetsgivaravgifter, som då i sin tur föranleder en höjning av det preliminära uttaget. Den andra orsaken jag kan tänka mig är en real inkomstökning, som självfallet bör öka preliminärskatteuttaget. Övriga faktorer är inflationen och att investeringsutvecklingen påverkas. Vi vet att reala inkomstökningar som motiverar en så här kraftig höjning av preliminärskatteuttaget inte kommer att uppstå. Det påpekas också i reservationen att inkomstökningarna för småföretagare har varit mycket måttliga. Då återstår inflationen. Jag har tidigare kritiserat regeringen för dess oförmåga att hålla inflationen nere. Trodde socialdemokraterna på denna förmåga, skulle de naturligtvis införa ett fullständigt inflationsskydd och inte totalt avskaffa det som i dag finns. Inte heller skulle regeringen i så fall vidta den åtgärd som vi nu debatterar, att höja preliminärskatteuttaget. Det driver ju på prisökningarna. Enda fördelen som kan noteras — om det nu är en fördel — är att det har blivit lättare att beräkna inflationen i vårt land. Man tillämpar vad som skulle kunna kallas multiplikationsmetoden. Man tar regeringens inflationsmål och multiplicerar det med 2. Då har man fått fram det faktiska utfallet. Herr talman! De åtgärder som regeringen vidtar stärker inte tilltron till regeringens vilja att bekämpa inflationen. Tvärtom ökar de inflationen. De pengar som företagarna skall betala i preliminär skatt måste tas ut på priserna. Ytterst handlar det naturligtvis om förtroendet för regeringens politik. Min avslutande fråga då det gäller debitering av B-skatt blir därför: Befarar skatteutskottets socialdemokratiska majoritet att detta förtroende är så naggat i kanten att företagarna nu skall minska sina investeringar? Det är den återstående orsaken till att kraftigt höja uttaget av preliminärskatt. Herr talman! Jag avvaktar svaret och yrkar bifall till reservation 2. Avslutningsvis skall jag säga några ord om motion 1487 av mig och Rune Ångström. När de nya reglerna om samordnad uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgifter beslutades sattes föreningslivet, inte minst idrottsföreningarna, i en fullständigt orimlig situation. Föreningarnas funktionärer riskerade att få syssla med skatteindrivning och byråkrati i stället för ungdomsoch idrottsverksamhet. Ett arbete på att komma till rätta med detta har nu inletts, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Jag har för dagen inget yrkande, men jag ämnar komma tillbaka om frågan inte får en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 49 som vi nu behandlar rör, som vi hört av föregående talare, vissa uppbördsoch taxeringsfrågor. Till utskottets betänkande har fogats tre reservationer, som jag kort skall Nr 145 kommentera. Onsdagen den I reservation nr 1 yrkas att reglerna för uppgiftsskyldighet skall upphöra 15 maj 1985 ensamma för den reservationen. Det finns alltså en bred enighet i utskottet Vissa uppbördsom att nämnda regler åtminstone tills vidare måste finnas kvar. Uppgiftsskyloch taxeringsfrågor digheten för småhusägare och lägenhetsägare för uppdragsersättningar har m.m. tillkommit som ett led i försöken att komma till rätta med den s.k. grå arbetskraften. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det ännu för tidigt att uttala sig om effekterna av den nuvarande lagstiftningen. Att, som reservanterna vill, redan nu upphäva lagen, utan att ersätta den med någon annan kontrollåtgärd, är ej försvarbart. Möjligheten att lösa kontrollproblem på andra vägar ingår i bostadskommitténs utredningsuppdrag. Förslag från kommittén kan väntas inom kort och bör enligt majoritetens uppfattning avvaktas, innan ställning tas till andra lösningar av frågan. I reservation nr 2 yrkas från de borgerliga ledamöterna i utskottet att uttaget av preliminär B-skatt skall återföras till den tidigare nivån, dvs. ett uttag på 100 26 mot det nu gällande uttaget på 120 26. Som motiv för en återgång till den tidigare nivån anför reservanterna bl.a. att inkomstutvecklingen för egna företagare varit svag under de senaste åren — något som det väl kan råda delade meningar om. Från utskottsmajoritetens sida kan vi ej av tillgängliga uppgifter finna motiv att nu gå ifrån den 20-procentiga uppräkningen. Av de siffror som redovisas i utskottets betänkande framgår det att B-skatteuttaget generellt inte varit för högt utan snarare för lågt. Man bör även ha med i bedömningen de stora ränteförluster staten skulle få vid en återgång till ett 100-procentigt uttag. Reservanterna framför att gällande regler leder till en belastning för riksskatteverket genom ett ökat antal jämkningsansökningar. Som framgått av uppgifter utskottet fått från riksskatteverket har jämkningsansökningar ej påverkats i märkbar grad. Det bör även framhållas att — enligt de uppgifter som erhållits från verket — det visar sig att erfarenheterna av reglerna hittills är positiva. Det finns alltså motiv för att bibehålla nuvarande uttagsprocent i stället för att gå tillbaka till tidigare nivå. Till Kjell Johansson vill jag säga att vi från utskottsmajoritetens sida inte tror att företagen skall minska investeringarna genom att sådana här åtgärder vidtas. Den enda anledningen till att ha ett uttag på 120 96 är att det har gjorts och görs ett underuttag på preliminär B-skatt. Utskottsmajoriteten har ej något att invända mot uttalandet att uppgiftsskyldigheten för företagen i möjligaste mån bör förenklas och att regeringen uppmärksamt bör följa utvecklingen i förevarande fråga. Vi utgår också från att alla uppslag till förenklingar av deklarationsblanketterna skall tas till vara i det pågående utredningsarbetet. 91 Jag vill också nämna att regeringen nyligen gett riksskatteverket i uppdrag att utforma ett nytt system för hur företagen skall lämna uppgifter för beskattning. Systemet bygger på ett förslag från eko-kommissionen. Det innebär bl.a. att i stort sett samtliga näringsidkare skall lämna uppgifter om sina skattemässiga förhållanden på ett standardiserat räkenskapsschema. Riksskatteverket skall bedriva utredningsarbetet i kontakt med bl.a. organisationer som företräder näringslivet. Utskottsmajoriteten anser därför att några ytterligare åtgärder ej är erforderliga i denna fråga. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Olle Westberg vill inte slopa uppgiftsskyldigheten enligt den s.k. angiverilagen. Skälet är, säger han, att det inte finns någon annan kontrollåtgärd. Men vi har redovisat just en annan kontrollåtgärd, nämligen avdragsrätt för reparationer. För inte så länge sedan antog en borgerlig riksdagsmajoritet ett uttalande att man borde se över reglerna så att man kunde skapa avdragsrätt för sådana reparationer. Ingenting har hänt, och därför tycker vi att det är på tiden att vi kräver att dessa uppgiftsskyldigheter skall utgå ur lagstiftningen. När det gäller det 120-procentiga uttaget av B-skatt säger Olle Westberg att det går ungefär jämnt upp och att staten skulle förlora mycket i räntor om man återgick till 100 26. Det är nog riktigt att staten skulle göra en viss förlust på räntor. I preliminär A-skatt tar man ut 5 miljarder för mycket. Det gör sig staten alltså en ordenlig hacka på. När Olle Westberg säger att det går ungefär jämnt upp är det riktigt, men det betyder inte att det är rättvist över hela linjen. Volvo, som är vårt största företag, betalade förra bokföringsåret 1 600 milj.kr. i skatt. 10 miljoner för litet i inbetald preliminärskatt motsvaras av att 10 000 B-skattare betalar in kanske 1 000 kr. för mycket. Man kan inte säga att detta system är bra bara för att saldot av överskjutande skatt och kvarstående skatt är lika. Det finns många enskilda varianter där det kan slå fel. Möjligheten att lämna preliminär skatt tycker många är besvärlig och en hel del känner inte till den. Det är alltså motiverat att återgå till de 100 96 vi har haft tidigare.
Herr talman! När det gäller frågan om ränteförluster kan man diskutera vem det är som gör dessa ränteförluster. I det exempel som jag anförde i mitt förra inlägg är det faktiskt skattebetalaren som får stå för ränteförlusterna i och med att han får betala skatten betydligt tidigare än han får inkomsten. Syftet med B-skatten är att den skall tillämpas när man har en inkomst som är oregelbunden. Detta vill man inte från socialdemokratiskt håll ta någon som helst hänsyn till, och det innebär att man här utsätter en del av dem som betalar B-skatt för en onödig kostnad — en kostnad som är högre än motsvarande kostnad för dem som har jämna inkomster och A-skatt. Menar Olle Westberg att det är riktigt att man totalt sett skall ha samma nivå för samtliga B-skattare och att det skall finnas en balans när det gäller kvarvarande skatt och tillkommande skatt? Den andra frågan som jag berörde i mitt förra inlägg gällde förenklingen av uppgiftsskyldigheterna. Där säger Olle Westberg att man nu har tillsatt en utredning som syftar till att företagen skall lämna likartade uppgifter på ett standardformulär. Jag ryser inför denna tanke. Skall man ha samma formulär för storföretagen som för småföretagen och därmed ställa till ännu mer trassel för småföretagarna? Det vore bättre att ta fram en blankett som passade för yrkesgruppen än att skapa en standardisering som skall vara likartad för de jättestora företagen och de små företagen. Detta ser jag på med stor oro. Det vore nästa fas där Datasverige skall gå före förnuftet.
Herr talman! Jag får nu höra att det har varit ett underuttag av preliminärskatt. Det är ganska naturligt, i och för sig. Jag redovisade fyra faktorer som gör att det uppstår ett underuttag. En av de faktorerna var inflationen. Vid hög inflation uppstår ett underuttag. Detta är sannolikt förklaringen till att det har varit på det här sättet. Men nu är frågan om ni tänker stå fast vid inflationsmålet på 3 2. Då bortfaller ju den biten. Och eftersom Olle Westberg dessutom försäkrade att investeringarna inte skulle sjunka, har vi ju tagit bort ytterligare en faktor. Då blir de två återstående faktorerna som kan motivera detta uttag antingen att ni tänker höja skatter och avgifter kraftigt eller att företagarna kan vänta sig en sällsynt god realinkomstutveckling. Nu ber jag Olle Westberg att svara: Vilken av de här båda sakerna kommer att inträffa?
Herr talman! Jag tycker att det är ett litet konstigt resonemang ni för från borgerligt håll. Enligt det skulle det vara fråga om ett stort överuttag av preliminärskatt för B-skattarna. Jag kan visa på att riksrevisionsverket har gjort beräkningar för 1985, varav framgår att underuttaget fortfarande — trots ett uttag på 120 6 — blir ca 4 miljarder kronor för 1985. Skulle det i något enskilt fall bli ett alltför stort preliminärskatteuttag har ju varje B-skattebetalare möjlighet att begära jämkning. De har alltid haft den möjligheten, och som jag pekade på i mitt huvudanförande har det inte hos riksskatteverket — där vi har hört oss för i denna fråga — varit någon påtaglig ökning av jämkningsansökningarna. Inkomstutvecklingen för B-skattarna har legat så att preliminärskatteuttaget ungefär har stämt överens med den slutliga skatten. Varför skall B-skattarna ha en ännu större skattekredit än de har i dag? De löntagare som betalar A-skatt har inte någon skattekredit alls. Deras preliminärskatt stämmer i stort sett överens med vad de får betala i slutlig skatt. Där finns en stor skillnad.
Herr talman! Jag blev faktiskt förvånad när Olle Westberg sade att inkomstökningen för B-skattarna har varit av den omfattning som han nämner. Det säger den statistik som Olle Westberg hänvisar till inte ett dugg om -— utan den visar det totala resultatet. Om det, under den tid reglerna har tillämpats, har skett en förbättring, så att den preliminära B-skatten mer har överensstämt med den verkliga inkomsten — och därmed påverkat totalresultatet — kan man givetvis få fram siffror som dessa. Men det är ganska orimligt att grunda ett påstående om att B-skattare — exempelvis jordbrukare och småföretagare — skulle ha haft en sådan inkomstökning på siffror avseende det totala resultatet. Jag kan inte låta bli att klart reagera mot ett sådant påstående!
Herr talman! Olle Westberg hörde tydligen inte riktigt på mitt senaste anförande. Nu säger han att den kvarstående skatten och den överskjutande skatten tar ut varandra för A-skattarna. Det är fel. Enligt 1984 års taxering gjordes ett överuttag på 5 100 milj.kr. — som alltså A-skattarna betalade in för mycket och på vilket staten tjänade mycket pengar i form av räntor.
Herr talman! Olle Westberg sade att det låter som om det skulle vara ett stort överuttag av skatter. Nej, det har det inte varit, men det beror på att inflationen har varit mycket hög.

Kan vi få reda på vilka åtgärder ni tänker vidta, som motiverar det här skatteuttaget! Tänker ni släppa inflationsmålet, tänker ni se till att småföretagarna får en mycket fin inkomstutveckling, skall ni genomföra kraftiga skattehöjningar — eller vad handlar det om?
Herr talman! Jag vill vidhålla det jag sagt tidigare, nämligen att 120 9c hittills har visat sig vara en bra nivå. Skulle det visa sig att det slår för snett, måste man naturligtvis se över det hela. Jag tror inte att man direkt skall jämföra inflationsutvecklingen och den vinst eller den lön som företagare tar ut ur sitt företag. Man kan peka på hur det var under den borgerliga tiden då vi hade en hög inflation men en reallönesänkning för de flesta löntagarna. Det går alltså inte att alla gånger göra de jämförelser ni gör. Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 49.
Herr talman! Jag tvingas att begära ordet, eftersom det inte är de uttag som företagarna gör som bestämmer skatten för vederbörande, utan det är den faktiska resultatutvecklingen i företaget för den kategori som vi här talar om. Det trodde jag var bekant för en ledamot av skatteutskottet.

Herr talman! I betänkande nr 27 från justitieutskottet besvaras två motioner som berör polisregister. Den motion som jag skall uppehålla mig vid är en vpk-motion från januari 1984 med Marie-Ann Johansson som första namn. Yrkandet går ut på att riksdagen hos regeringen skall begära en parlamentariskt sammansatt utredning med uppgift att göra en översyn av lagen om polisregister m.m. och att polisregisterkungörelsen anpassas till den form lagen kommer att få efter en översyn. I detta sammanhang bör då också övervägas om inte den som registrerats kan få del av de uppgifter som är sekretessbelagda i den registrerades eget intresse. Denna delfråga tas för övrigt upp i den andra motionen av Hans Petersson i Röstånga. I vpk-motionen ges en utförlig motivering för de ställda kraven. Jag hänvisar här till motionen men skall ange några huvudskäl. Vi ifrågasätter inte behovet av ett spaningsregister och inte heller att det skall kunna fungera på ett effektivt sätt. Vad vi ifrågasätter är de nuvarande lagreglerna och av dessa följande tillämpningsbestämmelserna i kungörelsen. Den nuvarande lagregleringen och kungörelsen kom till när registret fördes manuellt och reglerna är inte antagna med hänsyn till att registret sedan år 1979 är baserat på ADB. Det rör sig sålunda om att en gammal lag reglerar ett nytt register. Bara detta borde föranleda att regleringen omprövades. För vår del anser vi att det dessutom kan anföras flera andra skäl för en omprövning av den legala regleringen av polisens spaningsregister. Vi reser frågan om inte den nuvarande kretsen av myndigheter och enskilda som kan få del av uppgifter i spaningsregistret är för vid och borde kunna begränsas i samband med en översyn av reglerna. Risken för obehörig spridning av uppgifter ökar uppenbart genom att uppgifter är tillgängliga via dataterminaler. Vi menar också att lagreglerna som de nu ser ut är så elastiska att de ger utrymme för en tämligen godtycklig tolkning. Reglerna behöver därför skärpas upp och preciseras i samband med en översyn och anpassning till nu förekommande rutiner. Klara regler för hur länge en uppgift får finnas kvar i registret måste fastläggas. Om vi menar allvar med att den som avtjänat sitt straff skall ges möjlighet att börja om i ett hederligt liv, måste den hotande skuggan från belastningarna i registret kunna försvinna inom en rimlig tid och inte först när vederbörande fyller 80 år, en ålder som många av oss kanske inte ens kommer att uppnå. Det är också viktigt att klara regler läggs fast om hur gallring av uppgifter i registret skall gå till och att dessa regler verkligen efterföljs. Vad sedan gäller den enskildes rätt att få ta del av uppgifter i spaningsregistret, som är sekretessbelagda av hänsyn till honom själv, anser vi att en sådan rätt bör införas. De problem som skulle tänkas kunna uppkomma genom denna rätt, som att arbetsgivare skulle kunna påfordra straffrihetsintyg, måste kunna motverkas genom skyddsregler. Den förstärkning av den personliga integriteten som en rätt till dessa uppgifter skulle innebära är av sådan tyngd att det måste få väga över när denna fråga prövas. I utskottets betänkande redovisas gällande rätt på området och redogörs för pågående utredningsarbete. Man hänvisar till att rättsväsendets informationssystem år 1981 avlämnat ett förslag till ny brottsregisterlag som är avsedd att ersätta polisregisterlagen. Man hänvisar också till en departementspromemoria från samma år med förslag till regler för den enskildes insyn i kriminaloch polisregistren. Dessa promemorior är föremål för överväganden inom justitiedepartementet, där man avser att upprätta en samlad promemoria som skall remissbehandlas. Mot denna bakgrund finner utskottet att det inte finns skäl för riksdagen att företa sig några sådana initiativ som föreslås i vår motion. För min del anser jag det fortfarande angeläget att en parlamentariskt sammansatt kommitté får möjlighet att ta ställning till detta material med utgångspunkt i vad vi har sagt i vår motion. Eftersom vpk inte är företrätt i justitieutskottet har vi inte kunnat följa upp den här motionen i en reservation. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till motionen, som har nummer 1983/84:2178.

Herr talman! Som framgår av betänkandet har också utskottet den uppfattningen att den fråga vi nu diskuterar är betydelsefull och så snart som möjligt bör bringas till en lösning. Motsättningen är i själva verket begränsad till att motionärerna velat ha en parlamentarisk utredning nu, medan utskottet menar att det arbete som redan är nedlagt rimligtvis inom en nära framtid bör leda till positivt beslut. Utskottet har klart uttalat detta önskemål och anser sig kunna utgå från att riksdagen så snart det är möjligt får tillfälle att ta ställning till ett förslag i ämnet.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
Herr talman! Det är positivt att jag har fått besked om att denna fråga skall behandlas skyndsamt, men jag vill betona att det som vi lägger tyngdpunkten vid i vår motion inte är att den enskilde skall få del av registret, vilket vi också anser viktigt, utan att man gör den här totala översynen. Jag är inte helt övertygad om att det kommer att ske i den vidd som vi har yrkat på i motionen. Men kommer så att ske, är det givetvis positivt. Detta kommer att få prövas när ett förslag föreligger här i riksdagen. Jag anser dock fortfarande att det skulle vara bra, om en parlamentariskt tillsatt kommitté fick möjlighet att gå igenom det här materialet. Det skulle ju kunna ske ganska snabbt, om det är framtaget så långt som här har anförts.

Herr talman! I det betänkande 1984/85:30 från justitieutskottet som nu behandlas upptas förslag om anslag till åklagarväsendet. I stora delar är utskottet enigt och tillstyrker departementschefens förslag, men i reservation 1 yrkar moderata samlingspartiets utskottsledamöter avslag på förslaget om inrättande av en rådgivande nämnd hos riksåklagaren. Förslaget om en rådgivande nämnd har kommit från en utredning som behandlat frågor angående riksåklagaren och hans kansli. Utredningen har föreslagit inrättande av en sådan nämnd hos riksåklagaren för att därmed öka medborgarinflytandet. Under remissbehandlingen har det emellertid visat sig att ett betydande antal remissinstanser varit i huvudsak negativa eller tveksamma inför utredningens förslag om denna form av medborgarinflytande hos riksåklagaren. Som skäl till denna tveksamhet har remissinstanserna anfört bl.a. det betänkliga i att i rådande statsfinansiella läge genomföra ett förslag som, låt vara marginellt, kostar pengar, utan att några bärande skäl egentligen förebragts till stöd för en ändring av det hittillsvarande, väl fungerande arbetet inom den centrala åklagarmyndigheten. Det har också framhållits att man har svårt att inse att den föreslagna nämnden på de områden som avses skulle ha något av värde att tillföra verksamheten, utan att den kan befaras bara bli en nämnd för nämndens egen skull. Moderata samlingspartiet finner alltså ingen anledning att inrätta en rådgivande nämnd hos riksåklagaren, en nämnd som enligt vår mening skulle medföra onödiga kostnader och ytterligare byråkrati. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 i justitieutskottets betänkande 1984/85:30.

Herr talman! Till de centrala rättssäkerhetsfrågorna hör reglerna om de processuella tvångsmedlen och främst reglerna om anhållande och häktning.

Ur både humanitära och allmänt kriminalpolitiska synpunkter är det därför viktigt att skyndsamt finna vägar för att förkorta tiden mellan frihetsberövande och häktningsförhandlingar. Ett sätt är att vi inför jourdomstolar, så att häktningsförhandlingar kan hållas under dagar då domstolarna inte sammanträder. Folkpartiets förslag som det framförs dels i motion, dels i reservation innebär att domare skall ha jour under helger för att kunna inställa sig och hålla häktningsförhandlingar.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

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 1984/85:30 behandlas åklagarväsendet jämte motioner. Samtliga nivåer inom åklagarväsendet är eller har varit föremål för en översyn. En ändrad regional organisation träder i kraft den 1 juli i år. Även den lokala organisationen är föremål för översyn. En särskild utredning har sett över riksåklagaren och hans kansli samt avgett ett betänkande med samma namn. Frågor som främst behandlas är organisationen av riksåklagarens kansli, medborgarinflytande på central nivå och formerna för tillsynsverksamheten. I riktlinjerna för verksamheten föreslås en förstärkning för att riksåklagaren skall kunna fullgöra viktiga judiciella funktioner. Det är också angeläget att riksåklagaren tillgodoser behovet av riktlinjer, arbetsmetodik, rättsfallsöversikter och liknande när det gäller nya brottsformer eller bekämpningen av sådana typer av brottslighet som statsmakterna prioriterar högt. Förslagen innebär en ökad satsning på rådgivning och information. Dessa riktlinjer föranleder inte något särskilt uttalande från utskottet. Tillsynsverksamheten består av inspektioner, överprövning och utfärdande av föreskrifter och allmänna råd. I de nu föreslagna riktlinjerna görs vissa inskränkningar i överprövningsförfarandet. Utskottet anser att det finns utrymme för förändringar på de områden som departementschefen föreslår. Utskottet understryker därvid att det, liksom för närvarande, alltid skall finnas möjlighet att överpröva redan överprövade beslut när det gäller principiella och betydelsefulla frågor. Utskottet har nu i sitt betänkande, liksom tidigare, uttalat att tillsynsverksamheten fyller en viktig funktion, och utskottet slår också fast att en överprövning alltid kan ske mot bakgrund av den allmänna tillsynsskyldigheten. Herr talman! I riktlinjerna ingår också ett förslag om att inrätta en rådgivande nämnd med fem ledamöter med parlamentarisk förankring. Nämndens kompetensområde skall inte omfatta en åklagarfunktions utövande i det särskilda fallet, men däremot administrationen av åklagarväsendet, verksamheten när det gäller att utfärda föreskrifter och allmänna råd och den del av tillsynsverksamheten som ligger utanför den egentliga åklagarfunktionen. Nämnden eller någon ledamot skall också ha möjlighet att aktualisera en fråga av principiell natur. Till denna del har fogats reservation nr 1 av Arne Svensson m.fl. I reservationen avstyrks inrättandet av en rådgivande nämnd. Motiveringen är att verksamheten inte lämpar sig för medborgarinflytande samt att det blir kostnadsökning och byråkratisering till följd. Utskottet anser att förslaget ligger väl i linje med de tankar utskottet uttryckte 1982, då utskottet behandlade en motion om medborgarinflytande hos riksåklagaren. Jag vill understryka att ett enhälligt utskott då uttalade att det här var fråga om en verksamhet som lämnar utrymme för en meningsfull medverkan av lekmän. Utskottet pekade då bl.a. på att riksåklagaren genom sina administrativa uppgifter har ett starkt inflytande på resursanvändningen inom åklagarväsendet och genom anvisningsverksamheten inverkar på rättstillämpningen i stort. En ökad insyn genom ett medborgarinflytande skulle också göra allmänheten mera förtrogen med denna verksamhet, och förtroendet för åklagarverksamheten skulle troligen öka därigenom. Utskottets enhälliga ställningstagande år 1982 ligger väl i linje med den positiva syn på värdet av lekmannainflytande, inte minst på rättsväsendets område, som vi alla är överens om. Remissutfallet på det förslag om medborgarinflytande hos riksåklagaren som nu är aktuellt har varit blandat. Några remissinstanser menar, att om ett medborgarinflytande skall införas, då är en rådgivande nämnd den lämpligaste formen. Den kostnad som inrättandet av en sådan nämnd skulle utgöra är helt obetydlig och kan inte vara av avgörande betydelse för om medborgarinflytande skall införas eller ej. Förslaget kan inte heller leda till en ökad byråkratisering. Snarare borde ett ökat medborgarinflytande motverka byråkratisering. I reservation nr 2 av Hans Petersson i Röstånga föreslås att jourdomstolar införs på försök i syfte att förkorta tiden mellan frihetsberövandet och häktningsförhandlingen. Utskottet delar uppfattningen att det är mycket angeläget att finna vägar att förkorta tiden mellan frihetsberövandet och häktesförhandlingen. På denna punkt är vi helt överens. 1983 års häktesutredning har fått i uppgift att se över just reglerna om häktning och anhållande. I direktiven ingår att lämna förslag som leder till att anhållandeoch häktningstiderna kan bli kortare. Utredningen väntas lämna förslag i år. Vidare övervägs för närvarande inom justitiedepartementet de förslag beträffande jourdomstolar som har presenterats av rättegångsutredningen. Eftersom frågan är under övervägande finns det all anledning att avvakta de förslag som kommer. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna nr 1 och 2.